Fru talman!

Arbetsförmedlingen reformeras för att på ett bättre sätt ge stöd till arbetslösa och möjliggöra för fler arbetsgivare att hitta rätt kompetens. Som ett steg i ett successivt, ordnat och ansvarsfullt genomförande av reformen har Arbetsförmedlingen fått i uppdrag att införa utvecklade matchningstjänster. Ett viktigt och tydligt syfte med uppdraget är att lärdomar ska kunna dras inför utformningen av det reformerade systemet. Arbetsförmedlingen har valt att genomföra uppdraget i form av tjänsten som myndigheten kallar Kundval rusta och matcha, Krom. I samband med att Arbetsförmedlingen fick i uppdrag att utveckla och förbereda matchningstjänster 2019 fick Institutet för arbetsmarknads och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, i uppdrag att analysera utvecklingen i den nya tjänsten. Det statistiska bedömningsstöd som Arbetsförmedlingen har infört syftar till att bedöma avstånd till arbetsmarknaden och därmed den arbetssökandes stödbehov. På så sätt kan Arbetsförmedlingen identifiera arbetssökande som riskerar lång tid i arbetslöshet. Arbetsförmedlarna har fortsatt en viktig roll och fattar besluten om vilka som ska anvisas till Krom. Det statistiska bedömningsstödet är under utveckling, och kontinuerliga förbättringar är viktiga för att öka träffsäkerheten. Jag välkomnar IFAU:s rapport, som bidrar med kunskap till detta arbete. Staten har genom Arbetsförmedlingen ansvaret för att arbetslösa som har behov av stöd för att komma i arbete ska få detta. Arbetsförmedlingen behöver vara garant för att detta stöd kan ges oavsett var i landet den arbetslösa bor. Det är även viktigt att kommunernas insatser och verksamheter som syftar till att underlätta individers inträde på arbetsmarknaden tas till vara. Regeringen kommer att återkomma om hur Kommunutredningens förslag fortsatt hanteras. Arbetsförmedlingen fattar beslut om leverantörer i Krom utifrån en bedömning av de krav som myndigheten uppställer för att bli godkänd som leverantörer av tjänsten. Kraven är desamma för alla som ansöker. Både regeringens utredare och Arbetsförmedlingen bedömer fortfarande att det är möjligt för kommuner att bli LOV-aktörer. Det ska säkerställas att Arbetsförmedlingen har närvaro och en fungerande verksamhet i hela landet, både under genomförandeperioden och på lång sikt. Samverkan med kommuner, myndigheter och andra aktörer ska säkerställas. För att förhindra och bryta långtidsarbetslöshet vidtar regeringen flera åtgärder. Utöver satsningar på utvecklade matchningstjänster har Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag förstärkts och resurser tillförts för fler deltagare i arbetsmarknadsutbildning, extratjänster och introduktionsjobb. Intensivår för nyanlända har införts, och etableringsjobb kommer att införas. Regeringen strävar även fortsatt efter att fler arbetslösa med utbildningsbehov ska studera. Detta är strukturellt viktiga åtgärder som kan bidra till förkortade arbetslöshetstider och en effektivare matchning. En väl fungerande arbetsmarknadspolitik är avgörande för svensk omställningsförmåga, konkurrenskraft och välstånd.

Fru talman! Jag får tacka ministern för svaret, även om innehållet var lite nedslående och möjligen alarmerande. Vi befinner oss ju i dag i en situation med väldigt hög arbetslöshet och en mycket allvarlig utveckling av långtidsarbetslösheten. Pandemin har blottlagt en massa brister i vår samhälleliga beredskap i bred mening. När egna myndigheter och offentliga verksamheter fungerar bra är Sverige ett väldigt bra land, men när de inte gör det, ofta på grund av en lång tid av överdriven tro på marknadslösningar, kommer människor i kläm. I det läget är det smått otroligt att den så kallade reformeringen av Arbetsförmedlingen, som de flesta tidigt förstod skulle leda till stora problem, är tänkt att fortsätta och intensifieras under en socialdemokratiskt ledd regering. Det är ett agerande som i ljuset av det som händer i verkligheten framstår som orimligt, oansvarigt och samhällsekonomiskt mycket kostsamt. Jag måste erkänna att jag tycker att det är lite svårt att ta den här interpellationsdebatten. Det är svårt att veta var man ska börja, för det finns många problem här. Men man kan börja i det grundläggande och påminna om att en majoritet i riksdagen tvingade regeringen att skjuta upp delar av den kaosprivatisering av Arbetsförmedlingen som januariavtalet föreskrev, bland annat mot bakgrund av de dokumenterat problematiska och kostsamma effekter som tidigare marknadsexperiment inom detta område har skapat. Regeringen och ministern tvingades också meddela att den del av detta privatiseringsexperiment som kallas för Kundval rusta och matcha inte skulle vila på lagen om valfrihet, LOV. Nu har regeringen hittat ett slags semantisk lösning på detta. Man kör på men tvår sina händer genom att säga att det är Arbetsförmedlingen, alltså den myndighet som regeringen styr, som har bestämt att det ska vara så här, inte regeringen själv. Det kan låta slugt om man ser på det som en skojig parlamentarisk lek, men särskilt klokt är det inte, framför allt inte för den som vill ta ansvar för en fungerande arbetsmarknadspolitik i Sverige. Vi är några som minns rubriker som handlade om så kallade jobbcoacher, som fanns tidigare, som visade sig ha sadlat om från att leda en sekt till att tvinga på arbetssökande olika sorters healing. Några av de så kallade etableringslotsarna misstänktes ha rekryterat folk till terrorgruppen IS. Nyligen kunde vi läsa om en extern leverantör av just coachningstjänster till Arbetsförmedlingen som visade sig ha härbärgerat anhängare av den högerextrema nätkulten Qanon. Samma dag stoppade AF samarbetet med ett annat kommersiellt jobbmatchningsföretag. Det är inte så att jag tror att det dåliga med privatiseringen av AF i första hand är risken för rekrytering till olika sekter. Men detta är en illustration av det grundläggande problem som finns när komplexa samhällstjänster läggs ut på kommersiella aktörer. Det är svårt att förstå att regeringen fortsätter att agera som ett lydigt och aktivt verktyg för de skrivningar som finns i januariöverenskommelsen och som bygger på en, skulle jag vilja säga, marknadsfundamentalistisk världsbild. Detta går ut över människor som i dag behöver hjälp och stöd av Arbetsförmedlingen. Jag skulle egentligen vilja fråga mer övergripande, eftersom jag inte får tydliga svar på mina ursprungliga frågor: Anser ministern att detta är en rimlig sak för en socialdemokratiskt ledd regering att göra? På detta sätt öppnar man ännu ett område för överföring av skattemedel under svårkontrollerade former till kommersiella aktörer.
Fru talman! Jag vill börja med att säga att det finns en väldigt bred samsyn i Sveriges riksdag om behovet av att reformera Arbetsförmedlingen och att utveckla arbetsmarknadspolitiken. Vi står just nu i ett läge då det verkligen är nödvändigt att se till att vi har en effektiv och aktiv arbetsmarknadspolitik som funkar i hela landet och som kan tillgodose de behov som arbetsgivarna har av att få tag på rätt kompetens men också ge stöd till människor så att de kommer närmare arbete eller direkt i arbete. När vi nu ska reformera Arbetsförmedlingen ska såklart kvalitet, kontroll och effektivt användande av skattebetalarnas pengar vara styrande. I det reformerade systemet ska det också finnas en mångfald av aktörer men inte fler än att det går att säkerställa kontroll av kvalitet och resultat. Vi kommer såklart att ha tydliga krav på leverantörerna och på aktörerna om hur ersättningar utformas. Leverantörer som presterar goda resultat ska ges bättre ekonomiska förutsättningar att stanna kvar i systemet än vad som gäller för de aktörer som presterar sämre resultat. Det är klart att detta sammantaget kommer att innebära ett tydligt fokus på resultat, en hög lägstanivå genom tydlighet och strikta krav på de fristående aktörerna och en gedigen kontroll. Det pågår just nu ett arbete, som sagt, inom Regeringskansliet med att ta fram det regelverk för reformeringen av Arbetsförmedlingen som ska finnas på plats 2022. Och Arbetsförmedlingen förbereder reformen genom försöksverksamheten med upphandlade matchningstjänster, som nu utökas. Ali Esbati har, fru talman, frågat mig om jag avser att stoppa den pågående reformeringen. I detta läge ser jag inte hur ett stopp för utvecklingsarbetet skulle gagna de arbetssökande eller de arbetsgivare som behöver rekrytera när vi återstartar efter krisen. Det allra viktigaste nu är att vi blir klara med ramarna för reformen, så att Arbetsförmedlingen och även andra aktörer får tydliga och långsiktiga förutsättningar för sitt viktiga arbete. Även om läget är allvarligt just nu finns det fortfarande många lediga jobb att söka - över 120 000 i dag på Platsbanken. Och när vi återhämtar oss i ekonomin kommer ännu fler lediga jobb att växa fram i hela vårt avlånga land. Jag skulle säga: Efterfrågan på arbetskraft kommer inte att minska de kommande åren när vi ser de stora investeringarna i klimatomställning och grön teknik och också välfärdssatsningar som är helt nödvändiga. Därför bedriver regeringen en tydlig arbetsmarknadspolitik som syftar till att arbetslösa ska kunna söka sig till de framväxande jobben. I många fall behöver den som saknar jobb en utbildning för att skaffa sig de yrkeskunskaper som efterfrågas. Därför har det nu, inte minst under pandemin, varit ett stort fokus på att se till att den viktigaste arbetsmarknadspolitiska insatsen just är utbildning för väldigt många människor som står långt från arbetsmarknaden. Det ska vi inte glömma bort när vi diskuterar utvecklingen av arbetsmarknadspolitiken och reformeringen av myndigheten, tycker jag. Arbetsförmedlingen kommer också fortsatt att spela en mycket viktig roll för att motverka arbetslösheten och för att arbetsgivarna ska hitta den kompetens som de behöver för att utveckla sina verksamheter.
Fru talman! Det är fint att ministern nämnde pilotprojektet Kundval rusta och matcha, som är tänkt att sedan rullas ut över hela landet. Den undersökning som jag tog upp i min interpellation och som ministern bara diskuterade i väldigt allmänna ordalag visar något väldigt anmärkningsvärt. Hela det här systemet bygger på att man ska styra med hjälp av olika ersättningar till aktörerna, beroende på hur svåra de arbetssökande är att få ut i jobb. Då har Arbetsförmedlingen tagit fram det här profileringsverktyget. Till och med om man tycker att det verkar vara en klok idé att förlita sig mer på profileringsverktyget än på arbetsförmedlarna, som då mönstras ut, måste man konstatera att det är väldigt oroväckande när IFAU konstaterar: Verktygen visar inga påtagliga skillnader i aktiviteter mellan deltagare beroende på vilken nivå de tillhör. Den slutsats som jag drar av detta är att hela det här projektet vilar på en väldigt skakig grund, precis som många har varnat för. Hela insäljningen av upplägget har ju handlat om att de magiska marknadskrafterna ska se till att systemet ställer in sig självt. De privata aktörerna får då rätt intäkter, så att de kan ha rätt utgifter. Det blir liksom dynamiskt och jättebra. Nu ser det inte ut att bli så ens i det här enkla skedet. Vi hörde tidigare ministerns slutsats. Den är värd att upprepa: "Det statistiska bedömningsstödet är under utveckling, och kontinuerliga förbättringar är viktiga." Det är ett svar som är ganska svagt, skulle jag vilja säga. Det går ut på att det som är dåligt inte ska vara dåligt. Det ska i stället vara bra utan att man, så att säga, tar tag i det som är själva kärnan i problematiken. Det tycker jag inte bådar särskilt gott för framtiden och för den fortsatta styrningen. Det är samma typ av svar som ges gällande min andra fråga, som handlade om den lokala närvaron och de problem som den bristande lokala närvaron skapar i detta läge. Precis som ministern själv säger är det väldigt viktigt i det här läget att staten tar ett ansvar för exempelvis den snabbt ökande långtidsarbetslösheten. Men vad är då regeringens budskap till kommunerna och till de långtidsarbetslösa? Jag citerar ur svaret: "Det ska säkerställas att Arbetsförmedlingen har närvaro och en fungerande verksamhet i hela landet." Ja, men problemet är att det inte är så, och det finns inget som tyder på att det ska bli så. Det är inte särskilt lugnande eller förtroendeingivande. Det är inte heller särskilt rimligt att frågan om hur det ska bli om och när kommersiella aktörer inte vill eller kan täcka upp vissa områden fortsatt hänger i luften. Som jag konstaterar i interpellationen har den utredning som ska lösa det här problemet sågats av flera viktiga parter, intressant nog både av LO och Svenskt Näringsliv om än av lite olika skäl, och de kommuner som hittills har försökt anmäla sitt intresse för att delta har fått nej. Vi går alltså snabbt mot en situation där man först slår sönder viktiga delar av den sammanhållna statliga Arbetsförmedlingen och sedan inte tar ansvar för att klargöra hur de problem som liksom ligger i korten ska lösas. Det är någonting som oroar mig. Det oroar uppenbarligen också väldigt många kommunala företrädare, varav många för övrigt är partikamrater med ministern. Jag tror att många verkligen funderar över hur staten ska göra och hur regeringen ska agera för att ta ansvar för de problem som regeringens eget agerande har skapat på det här området.
Fru talman! Jag vill börja med att vara väldigt tydlig med beskedet att Arbetsförmedlingen även i ett reformerat system ska finnas med lokal närvaro i hela landet. Oavsett var man bor någonstans ska man ha rätt att få det stöd man behöver och vid behov till exempel kunna boka möten med en arbetsförmedlare. Det har vi varit väldigt tydliga med i regleringsbrevet för i år. Vi ska såklart ha en likvärdig service i hela vårt avlånga land. Jag vill påminna om att det inte är många år sedan som flera partier skrev att Arbetsförmedlingen ska avvecklas. Vi har nu en bred samsyn i Sveriges riksdag om att vi behöver en myndighet och en statlig arbetsmarknadspolitik, och vi kommer att se till att fler av de matchande och rustande insatserna också utförs av fler aktörer än i dag. Jag vill också säga att jag är väldigt positiv till att vi ska använda digitalisering och ny teknik även i våra myndigheter. Om det kan underlätta och hjälpa till är det någonting positivt, men det är klart att vi också måste förstå att vi behöver lära oss av detta. Fru talman! I april deltog 8 531 personer i matchningstjänsten Kundval rusta och matcha. Det innebär att de möter en fristående förmedlare som ger individuellt anpassade aktiviteter som stöd för att hitta ett jobb eller att börja studera. Leverantören har en stor frihetsgrad när det gäller innehåll. Det kan till exempel handla om att få kontakt med arbetsgivare, stöd att söka arbete, hitta arbete, och få information om utbildningsmöjligheter, vägledning, kurser och mycket annat sådant. Krom består alltså av insatser som är väl beprövade inom arbetsmarknadspolitiken. Det är inga konstigheter. Men självklart ska vi följa insatsen för att se hur vi kan förbättra den ytterligare, och det är därför som regeringen har gett IFAU i uppdrag att analysera utvecklingen i den nya tjänsten. Det här är viktigt. Vi kommer som sagt att återkomma om den närmare styrningen av det reformerade systemet. I den departementsskrivelse som är tänkt att remitteras innan sommaren kommer en övergripande beskrivning att ges av hur det reformerade systemet kommer att utformas och styras. Det ska såklart därefter också finnas möjlighet till kontinuerlig utveckling och förbättring vid behov. Fru talman! Jag vill understryka att matchningstjänster bara är ett av många verktyg som Arbetsförmedlingen har till sitt förfogande. Arbetsförmedlingen kommer i framtiden att tillhandahålla en bredd av arbetsmarknadspolitiska insatser och tillhandahålla dem på ett sätt som är mest ändamålsenligt för respektive insats. Med årets budget har regeringen bland annat 772 miljoner kronor till arbetsmarknadsutbildning för att stärka arbetssökande genom yrkesutbildningar och lösa bristyrken samt 500 miljoner till introduktionsjobb och extratjänster för nyanlända och långtidsarbetslösa för att stärka deras ställning på arbetsmarknaden. Med vårändringsbudgeten kommer ytterligare en halv miljard kronor som utöver matchningstjänsterna ska gå till extratjänster och introduktionsjobb. Många människor har förlorat jobbet under och efter pandemin. Andra var arbetslösa redan sedan tidigare. Men den som drabbas står inte ensam. Arbetslösheten är någonting som angår oss alla, och den som är utan jobb ska därför både möta tydliga krav och goda möjligheter att hitta nästa jobb och även skaffa de yrkeskunskaper som efterfrågas.
Fru talman! I den bekymmersamma situation som vi har på arbetsmarknaden behövs kraftfulla insatser från samhället för att undvika att kostnaderna blir väldigt stora, och ännu större i framtiden, för individerna och för samhällsekonomin. Det behövs investeringar och satsningar på utbildning i många olika former. Regeringen har gjort en del under pandemin även om mycket återstår att göra. Men det är bara att konstatera att när det gäller arbetsmarknadspolitiken har regeringen och januaripartierna med berått mod skapat en situation som innebär att även om man skulle ha goda intentioner kommer det ändå att vara svårt att faktiskt genomföra de sakerna, eftersom den centrala statliga myndighet som ska stå för genomförandet har blivit misshandlad och avlövad. Det är den tragiska verkligheten. Vi har i dag en situation i samhället där vi på ett bra sätt, återigen, har börjat diskutera de ganska allvarliga problem som en långtgående marknadisering av exempelvis svensk skola skapar för kvalitet och för likvärdighet. Vi har också sett exempel på hur vinstmotivet har skapat allvarliga problem inom äldreomsorgen. Jag tror att många börjar förstå att det här inte är enskilda händelser utan inbyggda systemproblem när man så att säga marknadiserar samhällstjänster. Det jag ser nu är dock att regeringen är angelägen om att driva ännu en omfattande marknadisering av samhällstjänster på det område som vi diskuterar. Jag vill vara tydlig med att om den här processen fortsätter kommer problemen att växa, och då ska ingen kunna komma och säga att de inte visste eller att det här är inkörningsproblem som löser sig om man har lite bättre kontroll och skruvar lite i modellerna. Det kommer att vara problem som har kunnat förutses, och ansvaret vilar i så fall tungt på regeringen och på arbetsmarknadsministern.
Fru talman! Vi befinner oss i ett väldigt allvarligt läge på svensk arbetsmarknad, och jag skulle vilja säga att det inte råder någon tvekan om att vi behöver kraftfulla insatser och en kraftfull, aktiv arbetsmarknadspolitik i det här landet. Det är faktiskt ingenting nytt att vi använder oss av andra aktörer än staten i arbetsmarknadspolitiken. Sedan lång, lång tid använder vi oss av privata aktörer, utbildningsbolag, folkhögskolor, ideella organisationer och idéburen sektor. Det är väldigt viktigt att säga det. Vi ska ha en mångfald av aktörer. Vi ska se till att vi formar en arbetsmarknadspolitik som också är möjlig att anpassa lokalt och regionalt, där många olika krafter både behövs och kan mötas för att skapa de bästa förutsättningarna för människor att komma i arbete men också ställa om till alla de nya, gröna och bättre jobb som också växer fram runt om i vårt avlånga land. Vi är nu inne i ett arbete med att reformera Arbetsförmedlingen. Jag avser att återkomma innan sommaren med en departementsskrivelse när vi kan redogöra för hela den här styrningen och mer hur det är tänkt. Jag är säker på att vi får möjlighet att debattera den här frågan också då, men jag vill understryka att reformeringen ska ske ordnat och successivt. Steg för steg tar vi arbetet vidare. Det är viktigt att vi har det förhållningssättet, därför att när arbetsmarknaden förändras måste också arbetsmarknadspolitiken kunna förändras.